Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tackar också Monica Green som ställt interpellationen. Den är viktig, särskilt i jultider då vi vet att många lockas av dessa snabba enkla lån. Vi har flera gånger tidigare debatterat sms-lån här i kammaren, ofta på initiativ av Socialdemokraterna. Varje gång har vi frågeställare bett om skyndsamt agerande från ministern. Redan 2006 uppmärksammades frågan av mina partikolleger Monica Green och Christina Axelsson i syfte att komma till rätta med problemen med sms-lån. Svaren har liknat varandra: Vi avvaktar en utredning, vi inväntar ett EU-direktiv, vi arbetar med det på departementet. Men snabba besked och konkreta förslag behövs nu, ministern! Det är viktigt att agera skyndsamt. Varje dag hamnar någon av våra ungdomar i skuldfällan. Varje dag utan ett starkt regelverk för sms-lånen är en dag för mycket. För att sammanfatta är det allt fler människor i Sverige som blir skuldsatta, framför allt ungdomar. Det är tusentals ungdomar som råkar illa ut efter att ha tagit snabba lån och sms-lån. Fru talman! Antalet ansökningar om betalningsförelägganden som rör obetalda sms-lån har ökat lavinartat. Kronofogden menar att det är ett växande problem och att det utvecklas till en skuldfälla. Antalet obetalda sms-lån fortsätter att öka kraftigt och ungdomsgruppen är klart överrepresenterad. I mitt hemlän Örebro är närmare 50 procent av dem som får betalningsförelägganden på grund av sms-lån unga människor mellan 18 och 25 år. Med gällande lagstiftning behöver verksamma mobillåneföretag endast registrera verksamheten hos Finansinspektionen. De behöver inget tillstånd från Finansinspektionen. Det innebär att Finansinspektionens möjligheter att ingripa mot företagen är begränsade. Detta måste det bli ändring på. Om tillståndsplikt krävdes skulle Finansinspektionen få möjlighet att godkänna mobillåneföretag som ska bedriva den tillståndspliktiga verksamheten. Det skulle innebära större trygghet för konsumenterna och möjlighet att stoppa oseriösa företag. Alltför många människor har redan fastnat i lånefällan. Det är alltså ett akut problem som kräver snabba och konkreta förslag. Varför denna långbänk, ministern? Man frestas att tro att regeringen för att slippa ta itu med frågan själv inväntar ett EU-direktiv som ska träda i kraft år 2010. Vad svarar ministern på det? Oavsett vilken orsaken är försitter den borgerliga regeringen chansen att stoppa livegenskapen. Det är inte bara kortsiktigt utan direkt oansvarigt. Varför är regeringen så senfärdig, ministern?

Fru talman! Det är alldeles riktigt som justitieministern sade nyss. Undantaget för summor under 1 500 kronor bestämdes under den socialdemokratiska regeringens tid. Sms-lånen är en ny företeelse. Vi har sett av utvecklingen de senaste tre åren att de ökar hela tiden. Det kan bekräftas av våra myndigheter. Under 2007 fick kronofogden 20 418 ansökningar från låneföretagen om obetalda sms-lån. Om det inte regleras snarast är vi uppe i 60 000 ärenden per år, enligt Kronofogdemyndigheten. Det är en ny företeelse som växer hela tiden. Snabba krediter med dålig kreditprövning och ockeravgifter är en fälla som drabbar tusentals ungdomar. Det är det frågan handlar om. Det är ungdomar som drabbas av de snabba lånen. Fru talman! Aktiva informationskampanjer som särskilt riktar sig till ungdomar måste prioriteras av regeringen. Jag vet att justitieministern jobbar med den frågan. Via information, utbildning och upplysning kan vi avvärja om inte hela problematiken så åtminstone en stor del av den. Som justitieministern sade räcker inte enbart lagstiftning, utan det är viktigt att jobba på bred front och på de arenor där ungdomar befinner sig. Slutligen, fru talman, vill jag be statsrådet att kraftfullt verka inom EU för att stävja problemen med sms-lånen. Det här är lite av ett nordiskt och svenskt fenomen. Det finns inte i samma utsträckning i andra EU-länder, till exempel i Sydeuropa. Det drabbar främst våra ungdomar. Jag hoppas verkligen att statsrådet tar upp sms-låneproblematiken med sina kolleger i kommande möten inom EU och upplyser dem om att Sverige har stora bekymmer med sms-lån. Undantaget på 200 euro, vad gäller förslaget inom EU, skulle vi gärna se antingen reducerades eller nollades. På det sättet kunde man stävja problemet.
Fru talman! Nej, jag skyller inte på andra. Från moderat sida röstade vi förmodligen på det socialdemokratiska förslag som lades fram 2004 om nya regler för kreditprövningen. Jag skulle tro det. Det är ett kollektivt ansvar i den meningen. Det jag försökte förklara var varför vi är där vi är, varför regelverket inte ser annorlunda ut och varför vi inte har ett förslag färdigt. Man måste se hur en ny lagstiftning fungerat innan man gör något åt den. Det var alltså en förklaring. Jag försökte också beskriva lagförslag som är på gång, det vill säga att vi vid årsskiftet får förslag som vi kan arbeta med. Finns det ingenting man kan göra, undrar Monica Green. Kan man inte göra något annat? Jag nämnde det inte tidigare men det som naturligtvis är viktigt är att det redan med dagens lagstiftning finns möjligheter att angripa oseriösa företag och orättfärdiga villkor. Den möjligheten finns både när det gäller oskäliga avtalsvillkor och förfaranden som innebär ocker. En del typer av aggressiv marknadsföring och att på lösa boliner ge lån kan vara att betrakta som ocker. Om man ingått ett avtal på grund av lättsinne eller oförstånd kan det alltså prövas i domstol. En sådan bestämmelse och möjlighet finns således. Såvitt jag vet har man dock inte prövat hur det kan användas, men det är ingen tvekan om att företag generellt har ett ansvar enligt lagstiftningen. Däremot är de mindre lånen undantagna från kreditprövning, och de är ofta också upplagda på ett annat sätt. Där har vi sett att man utvecklat former för långivning som marknadsförs mycket aggressivt. En konsument kan, i stället för att gå till domstol, redan i dag vända sig till Allmänna reklamationsnämnden om man anser att lånet är orimligt. Prövningen hos Allmänna reklamationsnämnden är opartisk. Den är enkel, snabb och utan avgifter, vilket ofta är en fördel om man är ung. De flesta företag har åtminstone hittills visat stor respekt för det som Allmänna reklamationsnämnden kommer fram till. Det är inte så att vi lagt ärendet åt sidan, men det vi alltså inte har är kreditprövning och möjligen tuffare regler beträffande informationsgivningen. Jag tror att vi måste arbeta för att försäkra oss om att låntagare vet vad lånet innebär, vad det kommer att kosta och under hur lång tid, alltså hur det hela fungerar. I Finland har man fattat en del beslut som gäller detta. Bland annat måste man i marknadsföringen av kortfristiga, mindre krediter ange effektiv ränta. Det finns också krav på att kreditgivaren kontrollerar att den som söker lån verkligen kan betala det. De har också en bestämmelse som jag tycker är smått intressant, nämligen att man inte får betala ut en beviljad kredit omedelbart. Jag har förstått att det finns en hel del som sätter sig i skuld på nätterna. Enligt den finska regeln ska man åtminstone ha vaknat till ordentligt och insett vad man gjort innan pengarna får betalas ut.

Och det gäller inte enbart ungdomar. Det finns en och annan vuxen som också ramlar dit, vilket är lika illa.

Fru talman! Låt mig först göra en rättelse. Jag går lite snabbt fram ibland. Det finska exemplet som jag tog upp är inte beslutat ännu. Det är ett förslag. Likväl är det intressant och relevant att berätta om. Sedan vill jag säga att Monica Green är väldigt snabb med att fara i väg och diskutera sin egen upplevelse av vad moderat politik ska stå för. Jag tror att jag vet bättre än Monica Green vad vi står för. De stora klassklyftorna åstadkoms under det långa socialdemokratiska maktinnehavet. Det är en utveckling som skett - och det är ett elände. Vårt arbete mot utanförskap handlar om att rätta till en del grundläggande brister i det svenska samhället. När det gäller skuldsättning, som interpellationen handlar om, är människor med låga inkomster, eller de som befinner sig i en svår situation, extra utsatta för aggressiv marknadsföring och kanske också för tendenser att ta lån när man borde avstå. Därför är det viktigt att försöka se till att vi har bra regler för kreditprövning och att man är tydlig med vad ett beslut om att ta lån innebär. Därför finns det behov av förbättringar, vilket vi nu arbetar med för att få på plats. Det tror jag är bra. Därutöver arbetar vi med information, som jag sade tidigare. Vi har redan regelverk i lagstiftningen om ocker och annat. Bland annat har Konsumentverket använt den typen av lagstiftning. År 2006 polisanmälde de till exempel ett mobillåneföretag för ocker eller försök eller förberedelse till ocker och drev således ett sådant mål. Det händer att man gör det. Det kan vara både enskilda och andra som värnar de intressen som låntagare kan stå för. Lagstiftning är till för att användas, och olika aktörer kan ta initiativen. Jag tycker att det var bra att vi kunde ha den här debatten.